Herr talman! Den svenska debatten om u-landsbiståndet har, såsom flera talare redan understrukit, under senare tid avtagit i intensitet. De öppet redovisade motsättningarna har kommit att gälla det praktiska mera än det principiella, men vi bör akta oss för att misstolka läget. Att kontroversiella frågor inte existerar så mycket i debatten utesluter inte att de existerar i verkligheten. Lugnet på denna punkt är antagligen bara tillfälligt. Jag skall ägna min uppmärksamhet åt tre spörsmål, som måste komma att fånga en ökande uppmärksamhet och som kan bli orsak till politiska stridigheter. De inrymmer uppgifter som på ett tidigt stadium måste granskas och lösas för att vi skall bli i stånd att ge en omfattande och meningsfylld hjälp. Det första problemet gäller att det mot slutet av planperioden kommer att krävas mycket stora ökningar, i miljoner kronor räknat, för att man verkligen planenligt skall nå fram till 1 procentsmålet 1974/75. Dessa planenliga höjningar av det officiella biståndet utgör för nästa budgetår 5 procent av de totala ökningarna i statliga utgifter. Mot slutet av planperioden kommer de att ta i anspråk inte mindre än 15—20 procent av de totala utgiftshöjningarna. I miljoner kronor kommer ökningarna att uppgå till, låt oss säga, 400 miljoner kronor. Sådana ökningar kommer att på ett helt annat sätt än hittills dra den politiska uppmärksamheten till sig och kritiskt granskas av dem som finner andra offentliga utgifter vara mera angelägna. Då gäller det — det vill jag understryka — att undvika att rucka på planerna. I själva verket är situationen ännu känsligare. Det är nämligen så, att vi kanske inte alls kommer fram till något 1-procentsmål 1974/75 med den nuvarande ökningstakten av biståndet. årliga 25-procentshöjningar av biståndet kommer inte att föra oss till målet, om vår nationalprodukt i löpande priser kommer att öka snabbare än 5 procent om året. Med 25-procentiga ökningar av hjälpen kommer denna att vid planperiodens slut vara ungefär 1,9 miljard kronor, men nationalprodukten kanske kommer att ligga en bra bit över 200 miljarder. För att uppnå 1-procentsmålet måste man vid slutet av perioden göra motsvarande, kanske mycket stora höjningar utöver de planerade. Ännu större blir höjningarna självfallet mot slutet av perioden, om man under de närmaste åren inte skulle göra 25-procentiga uppräkningar, och det har ju socialdemokraterna beklagligtvis inte velat binda sig för. Oundvikligen skulle under dessa omständigheter ulandsbiståndet i ännu högre grad komma i den politiska skottgluggen. Dessa förhållanden har, som vi vet, uppmärksammats på olika håll, t.ex. vid diskussionerna om svenskt bistånd inom DAC i OECD. I riksdagen har de tydligast framförts av fru Lindström m.fl. i en motion, och jag tycker att det är mycket bra att statsutskottet har velat föra dessa tankegångar vidare till regeringen. Jag vågar dock misstänka att statsutskottets påpekande på den punkten inte kommer att ändra regeringens dispositioner för de närmaste åren. En metod att undvika chockhöjningar mot slutet av planperioden vore emellertid att lägga Vietnamhjälpen, som vi skall hoppas snart kommer i gång, utanför biståndsramen, allt i enlighet med reservation 7. Där skulle jag vilja upprepa den fråga som herr Ahlmark ställde till herr Sture Ericson i Örebro om hur de yngre socialdemokraterna kommer att rösta på den punkten. Om man gjorde på det viset skulle det bli mindre risk för att man skulle hamna i upprivande politiska diskussioner om u-landsstödets utformning mot slutet av planperioden. Det statsfinansiella läget, och kanske också betalningsbalansläget, kommer då sannolikt att vara lika ansträngt som det nu anses vara, och det kommer förvisso att anföras av en eller annan såsom ett argument för att slå av på biståndsambitionerna. Jag skulle därför önska att det sloges fast i riksdagen, att hänvisningar till statsfinanser och betalningsbalans vore den obotfärdiges förhinder. Så t.ex. bör det verkligen starkt understrykas att höjningar av u-landsbiståndet inte på något sätt behöver inverka mera negativt på betalningsbalansen än vilken annan höjning av statsutgifterna som helst. Det andra problemet som jag skulle vilia ta upp är, att eftersom det finns så pass stora svårigheter att ge ett till räckligt stort offentligt bistånd, måste man satsa på de kompletterande metoder som finns tillgängliga för att lämna bistånd till u-länderna. Det kan ju hända att det offentliga biståndet är det allra bästa sättet att stödja u-länderna, men eftersom möjligheterna inte är tillräckligt stora är det nödvändigt att begagna de andra stödformerna. Där är det särskilt tre stödformer som jag finner det angeläget att fästa uppmärksamheten på. Den ena är gåvor från enskilda personer och organisationer, den andra är direkta företagsinvesteringar och den tredje är en generös handelspolitik, vilka alla tre skulle utgöra kanaler för ytterligare överföringar av resurser. Jag har svårt att förstå att socialdemokraterna är sådana energiska motståndare till att bevilja skatteavdrag för gåvor till u-länder. Argumentet, att sådana gåvor skulle leda till större skatterabatt för högre inkomsttagare än för lägre, finner jag knappast vara bärande. Det är ju alldeles uppenbart inte ett argument, sett ur u-ländernas synvinkel, eftersom en sådan skattereform skulle öka flödet av pengar till u-länderna, och det är när allt kommer omkring vad u-länderna är intresserade av. Det kan knappast heller vara ett bra argument sett utifrån inhemsk fördelningspolitisk synpunkt. Ur den synvinkeln blir det ju närmast en fråga om vem som efter en sådan skattereform jämfört med läget före densamma skulle få mest kvar för egna ändamål. Jag vågar tro att om man inför en avdragsrätt, skulle lusten att ge enskilt bistånd till u-länderna öka på ett sådant sätt att höginkomsttagare efter det att gåvorna hade givits skulle få mindre kvar för egna ändamål än de för närvarande har, när de inte ger hjälp på grund av de hindrande skatterna. Skattefrihet för gåvor till u-länder skulle alltså ha den dubbla verkan, som jag ser det, att bli nivåutjämnande både nationellt och internationellt. Det är sannolikt inte några verkligt stora belopp som skulle kunna överföras på detta sätt, men jag tycker att inga belopp i detta sammanhang skall förringas. Jag tror inte heller att man skall bortse från den opinionsstärkande verkan, som det kan ha att enskilda individer själva direkt engageras i u-landsarbetet och på det viset kan få en större förståelse för ökade satsningar även i offentlig regi. Vad beträffar det andra sättet för att finna kompletterande metoder, nämligen direkta investeringar, utgör dessa ett kvantitativt sannolikt mera betydande sätt att överföra inte bara kapital utan även kunnande. Sådana investeringar görs uppenbarligen i avsikt att nå egna ekonomiska fördelar, och jag tycker därför, att man inte i statistiken eller i vårt medvetande skall likställa dem med offentligt bistånd. Men det normala i ekonomiska transaktioner är ju ändå, att båda parter drar fördel, en elementär sanning, som många tappar ur sikte när det är fråga om investeringar i u-länder. Privata investeringar blir om — jag stryker starkt under det — värdlandet har en administrativ förmåga att undvika missbruk, en utvecklingsbefrämjande faktor. Detta har man också insett i u-länderna. Det är mycket intressant att studera den förändring som har skett i u-ländernas attityd till direkta investeringar. Under den första efterkoloniala perioden präglades inställningen av en stor misstänksamhet. Man talade om nykolonialismen. Under senare år har det ägt rum en omsvängning. Man känner en ökad säkerhet, att man administrativt har tillräcklig styrka att styra de utländska investerarna, och man bygger också på sina egna erfarenheter, att alla kanaler för resursökningar behöver öppnas. Redan i Algerdeklarationen markerade u-landsgruppen en önskan att öka inflödet av privat kapital. I UNCTAD II följde man upp dessa krav på grundval av den s.k. Stikkerrapporten, där det framlades en lång rad av konkreta förslag. Efter New Dehli-konferensen, alltså UNCTAD II, har det hållits en stor internationell konferens i FN:s regi i Holland med representanter för västerländskt näringsliv och ulandsregeringar, där formerna för ökade privata investeringar på nytt har diskuterats. Denna omsvängning i u-ländernas inställning är avgörande för min egen uppfattning om den politik som vi bör föra på denna punkt. Men omsvängningen har medvetet förtigits av den svenska regeringen. I t.ex. den informationsskrift som handelsdepartementet gav ut om UNCTAD II finns privata investeringar inte omnämnda. Vi är också medvetna om den ovillighet regeringen visat att på något sätt foga sig i de olika förslag som förts fram internationellt, särskilt från u-länderna, om hur det privata kapitalflödet till u-länderna skulle kunna stimuleras. För den händelse regeringen inte uppmärksammat dessa nya tongångar står jag gärna till tjänst med källhänvisningar till olika internationella dokument i frågan.

Det kan vara intressant att göra en jämförelse med vår egen lokaliseringspolitik. Lokaliseringspolitik syftar ju just till att öka den ekonomiska aktiviteten i områden där den är underutvecklad. När det gällt att inom ramen för lokaliseringspolitiken försöka öka aktiviteten har regeringen valt att på alla möjliga sätt locka företag att göra investeringar, och detta har tett sig som en självklar metod. Denna jämförelse med vår lokaliseringspolitik avslöjar den enligt min mening doktrinära inställning som måste ligga bakom attityderna mot privata satsningar i u-länderna. Jag tycker det är obehagligt att regeringen i sin politik och i sitt agerande mot u-länderna ansett sig kunna kosta på sig att tillämpa socialistiska doktriner som ett sätt att tillfredsställa sig själv snarare än u-länderna. Jag tycker verkligen att det vore rimligt att vi på denna punkt liksom på andra punkter anpassar oss till u-ländernas egna Önskningar i stället för att hela tiden sträva efter att pressa på dem våra egna värderingar. Jag vill emellertid upprepa att vi självfallet inte skall blunda för de spänningar som utländska investeringar kan innebära, men vi skall inte heller förkasta en utvecklingsmetod som u-länderna själva vill utnyttja. I den mån det skulle vara på det viset att regeringen lever under några illusioner att en direkt investering i u-länderna är ett lättvindigt sätt att skära guld med täljknivar, som på intet sätt behöver uppmuntras, tror jag att regeringen och socialdemokratin på ett mycket enkelt sätt skulle kunna tas ur den villfarelsen genom att exempelvis låta herr Wickman pröva sin lycka i något u-land. Också på det handelspolitiska planet, där vi har en tredje kompletterande metod att ställa resurser till förfogande, finns ytterligare möjligheter. Vi har fortfarande vissa handelshinder på tro piska produkter. Vi har olika restriktioner inom ramen för jordbruksregleringen, tullar för halvfabrikat av intresse för u-länderna, tullar som ger ett mycket högt skydd på det förädlingsvärde som ligger i steget från råvara till halvfabrikat. Det rör sig om mycket höga s.k. effektiva tullar. Som bekant har vi också vissa handelshinder beträffande färdigvaror av intresse för u-länderna, speciellt när det gäller textilvaror, och inte heller tillämpar vi något system med handelspreferenser för u-länder. Jag är klart medveten om svårigheterna att på alla dessa punkter foga sig i samtliga de krav som u-länderna rest. Men existensen av dessa handelshinder hos oss förtjänar ändå att understrykas, eftersom regeringen älskar att utmåla sig själv som den mest änglalika beskyddare av u-ländernas handelsintressen. Som spelet för närvarande bedrivs röstar vi med u-länderna vid alla möjliga voteringar i förvissning om .att vi är så små att vår röst inte medför att vi själva behöver infria våra löften. När sedan de stora länderna, vilkas ställningstagande spelar någon roll för utgången av voteringen, röstar emot kryper vi bakom slutresultatet och. säger att vi inte ensidigt kan göra någonting. Över det sättet att uppträda och agera tycker jag att det vilar något som kan beskrivas som hyckleri. Men, herr talman, på det handelspolitiska området gäller 'det nog inte bara att sträva efter att göra nya framsteg. Jag ser framför mig en annan stor uppgift för oss alla, nämligen att förhindra att det så småningom kommer att uppstå tendenser till bakåtskridande. En växande industriproduktion i u-länderna kommer nödvändigtvis att skapa olika strukturomvandlingsproblem, och jag tror att dessa kommer att leda till handelspolitiska förvecklingar. Olika branscher, som redan t.ex. textilindustrin, kommer att få konkurrenssvårigheter, och jag tror att i det läget krav på handelspolitisk vänlighet kommer att stå mot krav på handelspolitisk ovänlighet. För att undvika att handelshinder snarare än handelsstöd blir det typiska fordras att vi verkligen noggrant sätter oss in i dessa sannolikt mycket stora problem som så småningom kommer att göra sig gällande och att vi grundligt planerar hur vi skall kunna lösa dem. Jag vill understryka att jag anser detta vara en mycket stor uppgift. Herr talman! Härmed är jag framme vid det sista av de tre spörsmål som jag här tänkt ta upp, nämligen frågan vad som kan hända efter det att 1-procentsmålet har uppnåtts. Vilka mål skall vi då uppställa? Det är ju en diskussion som ändå måste komma i gång, och på ett ganska tidigt stadium, men som ännu inte har påbörjats. Därvidlag tror jag att mycket kommer att bero på de utvecklingsresultat som vi kommer att ha nått vid den tidpunkten, och det är min uppfattning att man då kan dela in uländerna i tre grupper. Den första kommer att bestå av sådana länder som ganska klart har tagit steget ut ur ekonomisk underutveckling och kommit in i en industrialiseringsprocess. Mellangruppen kommer att vara komponerad av u-länder som visar tendenser till ekonomiskt framåtskridande men som inte har brutit sig loss helt. Den tredje gruppen slutligen kommer att bestå av länder som ligger kvar i vad man skulle kunna kalla för ekonomisk förstening. Redan nu kan vi se ansatser till en sådan tredelning av u-länderna. Man talar ju i olika internationella sammanhang om problemen för »the least developed countries», d.v.s. den tredje ländergruppen som inte har lyckats komma loss. Speciellt i handelspolitiska sammanhang finns det också en tendens att särbehandla vissa länder, t.ex. Sydkorea, Hongkong och Formosa, vilka då skulle kunna utgöra exempel på den första ländergruppen, som kommer att mera påtagligt ha slagit sig ut ur den ekonomiska underutvecklingen. Hur många länder som kommer att höra till den ena eller andra av dessa tre ländergrupper är uppenbarligen en fråga om hur långt vi blickar in i framtiden. Men redan från den indelning som jag här har försökt göra framgår att jag inte tillhör dem som instämmer i de domedagsprofetior som mycket av u-landsdiskussionen består av. Den genomsnittliga tillväxttakten i uländerna per huvud är i själva verket för närvarande högre än den var i de nuvarande industriländerna, när dessa först bröt sig loss från sin underutveckling. Bakom detta genomsnitt ligger alla de olikheter mellan u-länderna som gör det möjligt att dela upp dem i dessa tre grupper. Mycket elände kommer att bestå länge, och jag tror att också inkomstskillnaderna mellan industriländer och u-länder kan komma att vidgas. Men det avgörande är ändå att u-länderna absolut sett rör sig uppåt. En sådan någorlunda optimistisk bedömning tror jag för övrigt krävs för att vi inte skall vänta oss att u-landsansträngningarna lägges åt sidan inom inte alltför många år i ren desperation över att ansträngningarna inte har medfört några som helst positiva resultat. Jag tror att hjälpen måste få helt olika inriktning för dessa tre ländergrupper. Den första gruppen kan sannolikt inte räkna med annat stöd än som mottagare av direkta investeringar plus den hjälp som ligger i att inte utsättas för någon handelsdiskriminering av det slag jag talat om att det finns risk för. I mellangruppen däremot finns det länder till vilka vi sannolikt måste fortsätta den typ av u-landsstöd vi för närvarande ger, d.v.s. en hjälp till självhjälp. Men det är rimligt att tänka sig att vi måste anta ett mera operativt mål än att industriländerna satsar en viss procentandel av sin nationalinkomst. I olika internationella organ pågår också diskussioner om vad man brukar kalla för en allmän utvecklingsstrategi. Där tror jag att man har stor anledning att med intresse vänta på de resultat som kan komma fram av den s.k. Pearsonkommitténs arbete, vilken kommitté har tillsatts inom ramen för Världsbanken. Vad slutligen den tredje ländergruppen beträffar måste stödet bli av närmast humanitär typ, en internationell socialhjälp, och omfattningen av den hjälpen kan bäst uttryckas i procent av nationalprodukten, ett procenttal som då får anpassas till den som jag hoppas växande internationella samhörighetskänslan. Herr talman! För att rädda vårt människoideal i en framtida värld fordras att u-länderna med egna ansträngningar och med vårt stöd lyckas driva sina ekonomier framåt—uppåt. Det är därför beklagligt att regeringen i sin u-landspolitik inte utnyttjat alla de medel som finns för att skapa en omfattande och meningsfylld utvecklingsinsats. Även när det gäller 1-procentsmålet inom vårt offentliga bistånd förefaller det som om tveksamhet skulle kunna uppstå. Analyser om vad som skall hända bortom detta 1-procentsmål saknas. Jag tycker, herr talman, att den socialdemokratiska u-landspolitiken ibland låter ana att man anser att det finns ting, som är vackrast i ofullbordat skick.

Herr talman! Under de närmaste åren kommer biståndsvolymen att öka kraftigt i förhållande till vad som är fallet i nuläget, även om det totala biståndet kommer att utgöra en mycket blygsam andel av vår välfärd ännu vid 1970-talets mitt. Men det är viktigt att användningen av de framtida biståndsökningarna verkligen blir föremål för en politisk debatt. Det finns tendenser — vilket särskilt framkommit här i dag — från de borgerliga partierna att vilja undvika en sådan diskussion och att vilja se anslagsanvändningen som en rent teknisk fråga. Flera talare uppehöll sig utförligt vid biståndspolitikens prioritering under utrikesdebatten. Jag skall därför nu bara ta upp några frågor som har direkt anknytning till statsutskottets utlåtande i förevarande ärende. I motionen II: 496 har yrkats på ett svenskt bistånd till den sociala frihetsrörelsen i Portugisiska Guinea, PAIGC, och det sociala och ekonomiska program som denna rörelse har. Utskottet ställer sig positivt till ett stöd till PAIGC och hänvisar till att undersökningar redan pågår om möjligheterna för ett statligt bistånd. Det är en riktig prioritering när man inom neutralitetspolitikens ram söker vägar att bistå sociala frihetsrörelser. I Afrika har det tidigare gällt FRELIMO i Mocambique. Det har alltför ofta i debatten blivit undanskymt att dessa rörelser, som kämpar mot numerärt överlägsna militärmakter, samtidigt som kriget pågår utför ett ambitiöst socialt utvecklingsarbete med de blygsamma ekonomiska och personella resurser man har. PAIGC bedriver exempelvis i befriade områden ett jordbruksprogram, varmed man försöker att experimentvägen få fram en mera varierad och näringsrik produktion än den ensidiga exportinriktade jordnötskultur som kolonialmakten tvingat på landet. Man har ett utbildningsprogram, i vilket byskolorna naturligtvis främst tar emot barn men enligt vilket också en viss vuxenutbildning bedrivs. I mån av resurser anordnar man fortbildningskurser för lärare i befriade områden. Hälsooch sjukvårdsprogrammet omfattar dels en organisation av enkla sjukvårdsstationer, där man förutom hjälp till sårade också ger behandling för tropiska sjukdomar i den mån man har mediciner, dels en förebyggande hälsovård genom malariabekämpning och undervisning i elementär hygien och hälsovård till bybefolkningen. Andra = frihetsrörelser, t.ex. FRELIMO och FNL, arbetar på ett liknande sätt. Stöd till befrielserörelser av detta slag är ett praktiskt exempel på hur vi skall främja det mål, som uppställts i biståndspropositionen, nämligen att vi skall bidra till en social och ekonomisk utjämning inte bara mellan rika och fattiga länder utan också inom u-länderna själva. Därmed är jag inne på en fråga som tas upp i den borgerliga reservationen 6 och som har berörts också av herr Burenstam Linder. I reservationen 6 förordas en vidgad tilllämpning av investeringsgarantierna för privatinvesteringar i u-länderna. Den borgerliga argumentationen i frågan om privata investeringar löper ofta ungefär på följande sätt. Man säger att u-länderna själva vill ha privata investeringar. Deras regeringar önskar det, vilket de har uttryckt t.ex. i Algerstadgan och vid UNCTAD II. De här hemma som har en restriktiv inställning till privata investeringar uttrycker en förmyndarmentalitet och är dogmatiker, säger man — det gjorde även herr Burenstam Linder. Men den intressanta frågan är ju: I förhållande till vad vill u-ländernas regringar ha privata investeringar från i-länderna? Är det ett högt prioriterat önskemål — ett självständigt önskemål — eller ser man detta som en nödlösning som man tvingas acceptera när andra utvägar är stängda? Här finns det uppenbara skillnader i synsätt mellan länderna. Privata investeringar är något som vissa u-länder tvingas acceptera därför att det rena kapitalbiståndet minskar och därför att alternativet att låna kapital i varje fall på kort sikt ställer sig ännu kostsammare än privata investeringar, med de redan orimligt höga skuldbördor som u-länderna har. Och Algerstadgan t.ex. ser klart offentliga transfereringar som ett bättre alternativ än privata kapitalöverföringar. Då svarar en del borgerliga att de vill ge investeringsgarantier endast för sådana investeringar som ingår i uländernas egna utvecklingsplaner. Men olika u-länder har olika utvecklingsplaner, beroende på respektive lands allmänna politiska inriktning. Det är framför allt tre typer av investeringar som Pprivatföretagen från i-länderna ägnar sig åt och som man måste uppmärksamma härvidlag. Antingen gäller privatinvesteringarna plantagedrift, som har en låg spridningseffekt för u-länderna, eller också gäller de råvaruutvinning i form av t.ex. gruvdrift — det är mycket vanligt i afrikanska länder. Då skapar man en högt industrialiserad men kraftigt isolerad exportinriktad enklav, ett isolerat område i u-länderna, och det är omvittnat av de flesta ekonomer att just dessa små isolerade öar — låt mig använda det uttrycket — har en mycket låg spridningseffekt på resten av u-länderna; de kan t.o.m. ge vissa skadliga effekter ibland. Slutligen förekommer det att privata investeringar också görs när det gäller konsumtionsvaruindustrier, men det är påfallande att dessa industrier bara utnyttjar ett redan befintligt konsumtionsunderlag. Standardexemplet härvidlag är de ölindustrier som privatföretag i industriländerna har begåvat Afrika med. Däremot är privatföretagen sällan villiga att hjälpa till att bygga upp ett konsumtionsunderlag som på längre sikt kan ge goda utvecklingseffekter. Om investeringsgarantier ges bör de alltså inte avse den typ av investeringar som jag nyss räknat upp. Följdfrågan blir då: Vilka u-länder har utvecklingsplaner som upptar andra och socialt värdefullare industrier? Härvidlag erbjuder reservationen 6 sannerligen en intressant läsning. Reservanterna vill att investeringsgarantier skall kunna utgå till samtliga u-länder utom de koloniserade områdena i södra Afrika i stället för som nu bara till huvudmottagarna av vårt bistånd. Reservanternas kriterium för att garantier skall ges är bl.a. att investeringarna ingår i landets utvecklingsplan och tjänar landets ekonomiska och sociala framåtskridande. Sedan skriver reservanterna, att de dock inte kan finna några skäl för att dessa kriterier inte i lika hög grad skulle kunna gälla samtliga u-länder. Menar alltså de borgerliga reservanterna — jag kan fråga t.ex. herr Ullsten — att förutsättningarna för socialt framåtskridande är lika starka t.ex. i militärdiktaturerna Haiti och Paraguay som i Tanzania? Vad det borgerliga kravet i realiteten går ut på är ju att ge stöd till svenska företagsetableringar i Latinamerika. Reservanternas aningslöshet är desto större som man längre ned i reservationen säger att de företag som får garantier måste ha en positiv inställning till fackföreningsverksamheten. Latinamerikas tidigare historia liksom även dess nutida historia handlar inte så litet om att militärer brutalt slagit ner alla försök att upprätta och stärka just fackföreningsrörelsen. Herr talman! Resultatet av en prioriteringsdiskussion om bistånd får inte bli att vi ger privata investeringsgarantier till alla länder, utan i stället bör den leda till en mera ingående värdering av vilka länder vi bör välja ut som huvudmottagare. I utskottets utlåtande behandlas denna fråga på det sättet att man hänvisar till att regeringens biståndsberedning för närvarande diskuterar just vilka kriterier som bör ställas upp på ett huvudmottagarland. Jag vill sluta med att uttrycka en stark förhoppning om att det arbetet resulterar i ett förslag till kriterier för länderprioritering som läggs fram av regeringen i nästa statsverksproposition.

Herr talman! Herr Hellström frågade: I förhållande till vad vill u-länderna ha privata investeringar? Är det en nödlösning? Jag skulle vilja påminna herr Hellström om att all hjälp är en nödlösning ur u-ländernas synvinkel. Det är över huvud taget obehagligt att behöva befinna sig i en sådan situation att man är ett offer för alla möjliga utlänningar, oavsett om dessa tillhör det ena eller det andra biståndsgivarlandet. Herr Hellström menade kanske att privata investeringar var en nödlösning i förhållande till alternativet att få ett offentligt bistånd. Ja, gärna det. Låt oss säga att det är en nödlösning, men då är det beklagligt att herr Hellströms parti inte har velat vara med om att ge en större u-landshjälp och onödiggöra sämre alternativ. Det kan ni göra genom att rösta på reservationen 7, i vilken yrkas på att medel för den kommande hjälpen till Sydoch Nordvietnam bör ställas till förfogande utanför den planeringsram som riksdagen kan komma att fastställa. Herr Hellström sade vidare att privata investeringar på alla möjliga obehagliga sätt går in i u-ländernas ekonomi, där de bildar en enklav, och att någon spridningseffekt därigenom inte åstadkommes i ekonomin. Ja, kanske det är så. Jag tror att det ligger mycket i detta konstaterande. Men varför vill vi då ha investeringsgarantier? Jo, därför att det register av utländska företag som skall kunna komma in skall breddas. Anledningen till att de nu går in i enklaver är kanske att vinstmöjligheterna där är tillräckligt stora även i förhållande till de risker man löper. Man vill ha investeringsgarantier för att kunna minska dessa risker och bredda möjligheterna till att det verkligen skall bli utvecklingspådrivande engagemang.

Herr talman! Jag håller med herr Hellström om att offentligt bistånd är bra för u-länderna. Detta är skälet till att jag varje år sedan jag kom in i riksdagen drivit kravet på att vi skall öka detta. Vi har emellertid under hela tiden mött motstånd från socialdemokra tiskt håll, och nu deltar även herr Hellström i detta motstånd. Även om det fanns mycket som jag inte förstod i herr Hellströms anförande var väl huvudfrågan däri vad vi skall göra med det privata kapitalet. Det är enligt vår uppfattning bra om det sätts in i u-ländernas utvecklingsplaner, om det ställs till förfogande på villkor som är acceptabla för u-länderna. Därför vill vi att u-länderna skall ha möjligheter att få ökad tillgång till privat kapital. Av detta skäl säger vi också att det är fel att begränsa garantierna till de s.k. huvudmottagarländerna. Därför vill vi ha en ändring av reglerna för investeringsgarantierna på den punkten. Vi kommer inte med dessa krav enbart för de svenska storföretagarnas blå ögons skull, utan vi gör det dels därför att vi finner det vara sakligt riktigt, dels därför att det är precis detta som krävs 1 t.ex. Algerstadgan. Vi står alltså här på u-ländernas sida. Herr Hellström står på SSU:s sida — såvitt jag vet den enda sakkunniginstans som stött kravet på en begränsning till de s.k. huvudmottagarländerna. Det är dessutom ett litet underligt resonemang herr Hellström för. Han frågar mig: Är det rimligt att tänka sig att förutsättningarna för en social utveckling i Haiti och Paraguay är bättre än i Tanzania? Jag vet inte vilka förutsättningarna kommer att bli i framtiden, men att de i dag är väsentligt sämre i Haiti och Paraguay än i Tanzania är alldeles klart. Om vi håller oss till Tanzania är skillnaden mellan herr Hellström och mig att jag vill ge investeringsgarantier också till Tanzania, medan herr Hellström säger nej. Det är alltså inte riktigt Tanzanias ärenden herr Hellström går, även om han tycks tro det. Vi har ett system som är ganska konstigt. Det innebär att man helt slumpmässigt har valt ut ett visst antal uländer, som man kallar huvudmottagar länder. Sedan säger man att det är de som också skall ha investeringsgarantier. Det betyder t.ex. att vi säger ja till Pakistan — jag vet inte vilka sympatier herr Hellström har för det landet — men nej till Tanzania. Det innebär också att vi säger ja till investeringsgarantier för företag i Tunisien men nej till sådana som skulle gå till Chile. Det finns, herr Hellström, ingen annan konsekvens i ert ställningstagande här, än partilojalitetens.
Herr talman! Jag får uppmana herr Ullsten att läsa Algerstadgan litet bättre. Där krävs icke privata investeringar eller investeringsgarantier. Där sägs att man kan acceptera sådana garantier, men det framhålls också att de är en sämre lösning än offentligt bistånd. Herr Ullsten svarade inte på min fråga om vad reservanterna menar med att förutsättningarna för socialt framåtskridande är lika stora i samtliga uländer, alltså lika stort i Tanzania — som med den nuvarande politiken kan få sådana garantier — som i militärdiktaturerna Haiti och Paraguay. Det borde väl en reservant kunna svara på. Herr Burenstam Linder tog upp frågan om vad som skulle hända med företagsinvesteringarna i u-länderna, om man hade garantier, och förklarade: Dessa exportenklaver, de isolerade öarna med låga spridningseffekter, har vi fått därför att företagen har tvingats lägga sig där till följd av socialiseringsrisker o.s. v., men får vi ett garantisystem blir det hela mera socialt. Men det intressanta är ju att företagen alltid har investerat i underutvecklade områden på det sätt som jag beskrev, oavsett om det har förelegat någon socialiseringsrisk eller inte. Det gjorde de i det gamla brittiska Indien under en tid då det inte fanns någon som helst risk för socialisering av företagen där, och det inträffar fortfarande i underutvecklade delar av USA och södra Italien, där man inte heller torde räkna med några socialiseringsrisker. Det mönster för investeringarna med låga spridningseffekter som jag beskrev har ingenting att göra med om det föreligger en socialiseringsrisk. Det visar den utveckling som har ägt rum i den underutvecklade världen under lång tid. Vidare säger man från oppositionens sida: Det är ett ökat offentligt tillstånd vi vill ha, men socialdemokraterna motsätter sig det. För det första är det en förfalskning, och för det andra är det inte ett svar på frågan. Vad det här gäller är ju bur vi skall inrikta vårt offentliga bistånd men inte om vi skall tillåta eller förbjuda privata investeringar. Frågan är: Skall vi använda en del av vårt offentliga bistånd till att stödja privata investeringar? Det har ingen av herrarna svarat på.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt i onödan, men jag ber att få läsa upp vad som står i Algerstadgan på den här punkten; herr Hellström har uppenbarligen inte riktigt förstått det. Där sägs om investeringsgarantierna: Om de underställs nationella prioriteringar och görs inom ramen för nationella utvecklingsplaner bör privata investeringar uppmuntras av stimulanser och garantier. Det är alltså ett förord i Algerstadgan för investeringsgarantier. Naturligtvis är det då också ett förord för privata investeringar på de villkor som anges. Däremot finns det ingenting i Algerstadgan — och inte heller i något annat aktstycke som gäller investeringsgarantier, utom just i de svenska reglerna — som säger att förutsättningarna för att privata investeringar skall leda till social utveckling och vara ett stöd för utvecklingsplanerna i u-länderna bara skulle gälla de länder som hän delsevis har råkat bli svenska huvudmottagarländer.

Herr talman! I sin replik konstaterade herr Hellström att det alltid varit på det sätt som t.ex. i Indien där de engelska investerarna var i färd med att bygga upp enklaver trots att det inte fanns några politiska risker i form av socialiseringshot etc. Det är just detta system vi vill bryta i den moderna tiden genom att på något sätt minska riskerna, genom att förbättra möjligheterna att vidga det register av uppgifter som företagandet kan ge sig i kast med. Se t.ex. på Norrland! Där har vi en del enklaver, om man vill kalla dem så, alltså statliga investeringar i råvaruutvinning. Det är uppenbarligen inte så lätt att bryta sig loss ur detta system. Därför försökte jag i mitt anförande påvisa att vi borde införa ett mer lokaliseringspolitiskt betraktelsesätt för att bryta oss ut, precis som vi försöker göra i Norrland från de statliga enklavinvesteringarna.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva konstatera det, men herr Ullsten läser Algerstadgan dåligt. Det står där att »private investments may be encouraged» — privata investeringar kan uppmuntras. Det är inget krav, och det intressanta är att det står som en av de sista punkterna efter det att man har sagt att målsättningen i fråga om Överförande av kapital i första hand är att det bör göras via offentliga transfereringar. Man säger alltså att den del av 1-procentsmålet som de industrialiserade länderna ännu inte har uppfyllt bör uppfyllas med offentliga transfereringar; detta står i de båda första punkterna. Kvar står alltså att man accepterar privata investeringar men att man prioriterar offentliga transfereringar. lägg har såvitt jag förstår inte ändrat något i sak. Privata investeringar i underutvecklade områden har gjorts och görs oavsett om det föreligger någon socialiseringsrisk eller ej på det sätt som jag beskrev, alltså med låga utvecklingseffekter. Därför gäller det att i första hand söka andra vägar, t.ex. sådana som har föreslagits i den motion som har väckts av fru Lewén-Eliasson: statliga investeringar, folkägda eller kooperativa investeringar o.s.v. Det är den vägen man bör gå snarare än att fortsätta att uppmuntra ett system som hittills givit så dåliga resultat. Ingenting i denna debatt har visat att resultatet skulle bli bättre i framtiden.

Herr talman! Alla som i likhet med mig har lyssnat till de senaste årens debatter i denna fråga här i kammaren gladde sig säkerligen, när debatten började i dag med anförandena av herr Petersson i Gäddvik och herr Antonsson, åt att den hade tonats ned till ett mer hyfsat plan. Men glädjen blev ganska kortvarig: ett tu tre var man inne i den gamla trallen igen och talade om vem som var bäst, vem som hade gjort mest och vilka som skulle prisas. Om vi skall tänka litet tillbaka på den tid som har gått minns vi alla att vad man då framför allt talade om var att utvecklingen i u-länderna skulle komma att fortsätta och bli ännu värre. Man talade om att de miljoner som svalt skulle ökas med nya miljoner bara om ett par tre år och att vi gick mot en fullkomlig katastrof; livsmedelsproduktionen i världen skulle över huvud taget inte räcka till, utan människorna skulle dö en plågsam för att inte säga kvalfull död. I dag vet alla, att det på detta område förekommit en utveckling som ur många synpunkter är förvånansvärd. Vad vi för två år sedan inte kunde drömma om är i dag verklighet. Såväl utrikesministern som någon annan talare har i dag talat om vad som skett på detta område. Jag har också tidigare hört litet grand om detta. I förra månaden hade jag tillfälle att som ordförande i styrelsen för Hammenhögs lantbrukshögskola avsluta en kurs. Vi hade lyckats engagera professor Torsten Gårdlund som föredragshållare. Han talade om utvecklingsländerna och möjligheterna att få en ökad tillgång på livsmedel. Efter föredraget tackade jag honom och sade, att det var intressant att få lyssna till en person som inte bara talade med känslor och affekter utan även försökte berätta något om vad som i verkligheten tilldrog sig ute i världen. Jag förmodar att alla känner till att man för något år sedan i Japan och Mexiko hittade en planta som skulle kunna ge bättre veteskördar. Denna planta överfördes till Pakistan och till vissa länder i Afrika. Det visade sig ganska snart att plantan inte utan vidare kunde omplanteras till dessa länder. Man fick göra nya försök att förädla plantan, och nu har man kommit fram till en sort som går utomordentligt bra i just dessa länder och som ger större avkastning än man tidigare kunde drömma om. Dessutom har man nu i dessa länder börjat lära sig att man skall tillföra jorden näringsämnen för att öka skördarna. Om vi delar upp världens länder i tre grupper och i den första placerar USA, Kanada och något land till och sätter dessa länders användning av gödningsmedel till siffran 100, så blir motsvarande siffra i den andra gruppen, till vilken bl.a. Sverige hör, 70 och i den tredje gruppen, som bl.a. omfattar u-länderna, 4. Var och en förstår då att gödningsmedel praktiskt taget inte användes på de flesta jordarna. Det är strängt taget bara i försöksjordbruken som detta förekommer i dessa länder. Utan att ge sig hän åt fantasier kan man räkna ut att världssvälten, som stått som ett hotande spöke framför oss, genom användning av gödningsmedel kan avvärjas på relativt kort tid. Det avgörande för människorna i dessa länder har kanske inte varit kalorimängden utan proteinmängden. När jag i går flög upp till Stockholm läste jag i en tidningsartikel, att man en mil utanför Kristianstad har startat en fabrik, som hittills har varit mycket strängt bevakad — några utomstående har inte släppts in — för tillverkning av protein i stora mängder. Härigenom kommer man på detta område att göra en insats som blir till gagn för mänskligheten, inte minst i u-länderna. På detta område har det alltså varit en mycket kraftig utveckling under bara ett par år, och det skall vi hälsa med tillfredsställelse. När det under de första årens debatter sades att vi borde dra nytta av missionens stora erfarenheter från dessa områden, möttes detta ganska kallsinnigt. Jag skall gärna erkänna, att man de senare åren har intagit en annan ståndpunkt och dragit nytta av missionen. Missionärerna visste hur detta arbete bör gå till; de har varit där ute i hundra år, de har mötts med förtroende och de har även lärt sig hur folket reagerar. När man därför tog kontakt med missionen tror jag att man tog ett mycket stort steg framåt. I Hammenhögs lantbrukshögskola har man under de senaste åren haft två elever i varje årskurs från u-länder. Ibland har de kommit från någon afrikansk stat och ibland från Indien. För två år sedan hade vi två ungdomar från den indiska delstaten Kerala. Jag frågade mig vad dessa ungdomar skulle göra när de kom hem. Jag tog ett samtal med den ene -— han hade lärt sig svenska — och frågade honom rakt på sak: »Vad tänker Du göra när Du nu kommer hem till Kerala?» Han svarade: »Jag skall försöka ge de bästa av mitt eget folks ungdom mer av kunskaper på detta område. Jag hoppas att dessa ungdomar sedan skall kunna sprida dessa kunskaper vidare. Det är den vägen vi måste gå.» Vår styrelse har också beslutat att i framtiden ta emot fler ungdomar från dessa länder, ungdomar som sedan kan bli något slags pionjärer i sitt hemland och på det sättet hjälpa till. att få en bättre utveckling än vad vi tidigare kunnat hoppas på. Det har i dagens debatt sagts att ungdomen är mycket starkt intresserad. Det är också delvis riktigt, det skall jag inte på något sätt bestrida. De ungdomar som innan de bildar familj reser ut och hjälper till att utbilda ungdomar i dessa länder är värda all vår högaktning. Men vi stöter också på andra ungdomar som absolut inte vill resa ut och göra en insats men däremot gärna ställer sig på torgen och talar om ökad u-hjälp och bär plakat på gatorna. De har icke min högaktning, men det har däremot de som reser ut. Vi har under årens lopp fått uppleva att u-hjälpen har ökat undan för undan. Jag har varit med om att det har kivats om 50 miljoner kronor, och de som hade begärt 50 miljoner kronor mera var naturligtvis de allra bästa. Det gjordes en kompromiss i statsutskottet där denna siffra minskades till fem, högst tio miljoner kronor. Det kunde man ändå inte ta utan man skulle skilja sig från mängden. Sådant kallar jag inte samarbetsvilja utan något helt annat. När det gäller u-länderna, inte minst i Afrika, skulle det även vara en: god sak om man kunde lära männen därnere att göra en större arbetsinsats. I dagens läge är det så att en man i Afrika helst inte skall utföra något arbete. Han låter sin hustru slita ihjäl sig medan han själv sitter utanför hyddan och dricker risbrännvin. Om han i stället kunde pruta av något på sin så kallade värdighet och hjälpa till med något nyttigt arbete skulle även det vara en bidragande orsak till positiva effekter på många områden. Det har sagts en hel del i debatten; jag vet inte om allt varit allvarligt menat. Man har ibland uttalat den uppfattningen att vi skulle lägga ner vissa av våra egna näringsgrenar och importera vad vi behöver. I dag framkastades påståendet att om vi lade ner vår sockerbetsodling och köpte sockret skulle vi tjäna 100 miljoner kronor på denna affär. Man kanske också skall fråga de människor som berörs av denna produktion, både arbetarna och de som är ägare till jorden. Jag tror inte att de anser detta vara ett gott förslag. I fjol föreslogs i den allmänna debatten att vi skulle lägga ner textilindustrin i Sverige och köpa från u-länderna, vilket skulle bli betydligt billigare. Mina kamrater här i kammaren! Om vi skulle lägga ner vissa näringsgrenar under förevändning att det skulle bli billigare, så skulle vi komma i ett läge som ingen kan ta ansvaret för. Vi är trots allt skyldiga att se till att vårt eget folk har någonting att syssla med. En sak som konsumenterna borde tänka på är att det inte i längden kan bli billigare att importera. Av ett land som inte har någon egen produktion som innebär konkurrens kommer man längre fram att ta ut helt andra priser än man gjorde när man började konkurrera ihjäl den inhemska näringen. Det har vidare sagts i debatten att svårigheter här hemma för vissa yrkesgrupper inte är någon motivering för att minska u-hjälpen. Det kan naturligtvis diskuteras, men jag tillhör dem som tror att om vi skall få någon resonans för u-hjälpen också i framtiden måste vi hjälpa även de människor som har det besvärligt här hemma. Jag liksom alla andra ledamöter här i kammaren träffar också många människor som är mycket kritiskt inställda till u-hjälpen och anser att vi skall se till att det finns möjligheter att existera även här hemma. Man kan säga, herr talman, att den som kräver ökad u-hjälp även borde tala om att detta kräver mera pengar. Jag hade i går tillfälle att lyssna på en interpellationsdebatt, där finansminister Sträng var svarande. Han sade att om han skulle genomföra allt som önskas bleve kostnaden 2 å 2,5 miljarder kronor, och var skulle han ta de pengarna? Svaret kom aldrig. Det är lättare att stiga upp och säga vad man önskar än att tala om att det kostar miljarder. I stället kräver man skattesänkningar, ty det låter bättre. Det har också sagts att vissa partier skulle vara negativa till u-hjälpen. Jag har inte under min tid i kammaren hört att något parti varit negativt till u-hjälpen. Man kan ha haft olika uppfattningar om de summor det gällt men negativism i vanlig mening har inte funnits. Det har kanske framhållits att vi har skyldighet att — när vi beslutar anslå vissa miljoner och snart närmar oss miljarden — ta hänsyn till skattebetalarna. De har rättighet att kräva sanningsenliga uppgifter om hur pengarna används. Kan vi inte lämna sådana svar, har vi i stor omfattning förfelat verkan av den hjälp som vi har avsett att ge. Herr talman! Jag lovade att jag skulle försöka korta av mitt anförande, och jag skall strax sluta. Jag skall bara till slut ge ett tips åt de ledamöter som känner sig illa berörda i sina samveten och försöka lätta deras börda. Vi har frivilliga organisationer i detta land som tar emot hur mycket pengar som helst från dem som vill hjälpa andra. Om någon vill ha tips därutöver om hur pengarna skall hamna på rätt plats och komma till rätt användning, kan jag som vanligt rekommendera Lutherhjälpen, den organisation som har de minsta administrationskostnaderna. Lutherhjälpen använder pengarna på ett sådant sätt att både skattebetalare och frivilliga bidragsgivare kan känna sig helt belåtna. Herr talman! Med detta skall jag låta mig nöja i dag.

Herr talman! Då åtskilliga talare redan har anfört en rad väsentliga synpunkter på utvecklingsbiståndet, hoppas jag att kammaren håller mig räkning för att jag inskränker mig till några få kommentarer. Det råder en glädjande enighet om u-landsbiståndet i stort mellan de olika partierna, även om vi i en rad nog så viktiga detaljer har olika uppfattningar — främst gäller det när 1-procentsmålet skall nås. Alla tycks vara överens om att våra insatser behöver ökas, och ökas mycket kraftigt. Nöden är stor i många länder, och stora insatser måste göras om befolkningen i dessa länder skall kunna hjälpas att nå en dräglig levnadsstandard — med dräglig levnadsstandard menar jag då inte endast mat, kläder och bostäder utan också utbildning, kultur 0. s. v. För att något sådant skall vara möjligt måste vi ge bl.a. hjälp till självhjälp. Vi måste successivt öka våra insatser på sådana projekt som kan skapa sysselsättning och bärgning för allt fler i u-länderna. Ett bra sätt, som jag ser det, att öka sysselsättningen är att underlätta för våra industrier att starta verksamhet i dessa länder. Det måste dock vara verksamhet som på sikt kan bedömas bli lönsam både för landet där investeringen görs och för det företag som satsar pengarna. För att svenska företag i någon större utsträckning skall våga satsa pengar i länder som ännu inte nått stabilitet i politiskt hänseende måste de få vissa garantier för investeringarna. Tyvärr begränsas nu investeringsgarantierna till de s.k. huvudmottagarländerna. Vi har redan hört ett flertal gånger att olika remissinstanser har gjort invändningar mot den promemoria som finansdepartementet har utarbetat om statliga garantier för investeringar i uländerna, framför allt då begränsningen av garantierna till huvudmottagarländerna.

Ordet huvudmottagarland har inte getts någon klar definition. Avsikten har inte varit att med detta urval göra en politisk värdering av olika länder, och termen används i stort sett enbart i syfte att ange var — inom ramen för koncentrationsprincipen — det direkta svenska biståndet uttryckt i personal och kostnader faktiskt är eller håller på att bli av jämförelsevis betydande omfattning. Nya insatser av större omfattning eller principiell betydelse anmäls normalt i propositioner till riksdagen, som därmed följer och kan påverka biståndsprogrammets utveckling och inriktning.» Benämningen synes vara vag, och den är olycklig från flera synpunkter. De länder som vi ger hjälp men inte betecknar som huvudmottagarländer kan t.ex. känna sig åsidosatta. Det finns också andra skäl, exempelvis det jag nyss berörde om garantin för svenska företag som gör investeringar i olika länder. I huvudmottagarländer kan de få garanti, men inte i andra. För att åstadkomma en bättre tingens ordning skulle jag vilja föreslå att vederbörande departementschef prövar, om man inte i fortsättningen helt enkelt kan slopa denna beteckning. Den är ju inte klart definierad, och den skapar osäkerhet och ovisshet i olika länder. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 6, och jag instämmer för övrigt i de yrkanden som har ställts av herr Ullsten.
Det har ett par gånger i denna debatt talats om »domedagsprofetior». Det skulle kanske kunna vara en text för mig. Jag begriper nog att man inte bör komma med domedagsprofetior i onödan. Man skall alltid komma med saklighet, men den verkligheten vi nu diskuterar har sannerligen smak av domedag. — Ja, inte för damerna och herrarna i den här salen, men väl för många, många andra i den här världen. Också denna vackra dag, när vi debatterar de fattiga länderna, dör hundratusen människor i svält. Fråga dem, om de upplever en domedag eller en lyckodag! Det är ju ändå dessa människor det gäller. Det var någon som sade att det finns u-länder som har det bättre i dag än vad vi i Sverige hade det före industrialiseringens genombrott. Det kan väl vara sant, men den gången fanns det inga rika länder, medan det nu finns vi och några till — vi som satsar mer på totalisatorn än på u-landshjälp. Jag skulle, herr talman, närmast vilja säga ett par saker om u-hjälpsinformationen. Det är två orsaker som brukar nämnas när man måste motivera vårt blygsamma utvecklingsbistånd. För det första är det det statsfinansiella läget, som inte tål mer, och för det andra är det opinionen bland det svenska folket, som inte heller tål mer. Den första orsaken är i mycket den obotfärdiges förhinder. Är konjunkturerna mörka, skyller man på det, och skulle de ljusna, låter det sig alltid sägas att de snart kan mörkna igen. Men befinner man sig i en katastrofsituation blir hänvisningen till statsfinanserna inte längre relevant. Den som vill hindra en katastrof måste vara beredd till offer. Den andra orsaken, opinionen, är betydligt mer värd att ta på allvar. Politikerna skall ju spegla opinionen, åtminstone i ett demokratiskt land som vårt. För u-hjälp är opinionen med för lov sagt ganska blygsam, och därför vågar inget parti ta krafttag. Den positiva opinionen i vårt land bäres främst upp av enskilda, som utöver sitt skattebidrag skänker pengar till olika hjälporganisationer. Hur ser egentligen den givargruppen ut? Radiohjälpen har gjort en undersökning för att få närmare besked, dels om hur givargruppen är sammansatt och dels om vilka ändamål som det är lättast att finna gensvar för. De största bidragen kommer från föreningar och företag inklusive anställda, medan bidrag från enskilda dominerar antalet. Och så säger man att givarbenägenheten är högst bland personer med hög ålder, hög skolning och religiös aktivitet. Det är rätt intressant, tycker jag, men det talar också om att det är en alltför snäv begränsning av opinionen i landet. Den klena opinionen måste bero på att många människor saknar förutsättningar att se det angelägna i u-hjälpen. De saknar kunskap om läget i världen och om våra biståndsmöjligheter eller har en skev uppfattning om dessa ting. Dessa människors referensramar blir emellertid bestämmande för deras beteende och handlingsberedskap. Felaktiga referensramar måste hindra vår anpassning till omvärlden och de krav den i verkligheten ställer på oss. Att ändra människors referensramar är ingen lätt uppgift. En människas uppfattning av världen är inte något som formas eller ändras över en natt. Den är resultatet av påverkan i form av kunskap och värderingar, som individen utsätts för av de institutioner han kommer i kontakt med — familjen, kamratgruppen, skolor och utbildningsanstalter, = frivilligorganisationer och massmedia. Upplysningsverksamheten måste alltså byggas med målsättningen att påverka det svenska folkets referensramar, och här kommer forskning och andra aktiviteter in i bilden när det gäller att införskaffa den kunskap som ingår i rätta referensramar.

Det är inte tillräckligt att bara öka informationsmängden, man måste väcka det latenta behovet av kunskap. Det behövs något av en molivationskampanj, som också inkluderar ett arbete på längre sikt: en förändring av undervisningen och de faktorer som påverkar våra referensramar till en inriktning på globala perspektiv i stället för så som nu ofta sker, på nationellt egoistiska. En verksamhet av detta slag skulle kunna anförtros ett organ, där frivilligorganisationerna är starkt representerade och med god tillgång till experter av skilda slag. En sådan organisation finns i Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, bildad 41944. Den har en självständig ställning gentemot staten. Det säger sig självt att det i sådant sammanhang blir naturligt att de olika organisationerna samordnar sina aktioner redan på planeringsstadiet. Tyvärr kan vi nog inte räkna med att den utbyggnad av informationsverksamheten som SIDA har påbörjat kommer att gå i den här angivna riktningen. Man tycks vara mera inställd på att producera informationspaket i egen regi, ordna utställningar, uppmuntra till journalistresor, artikeltjänst och sådant. Man etablerar samverkan mellan de båda statliga organen SIDA och Sveriges Radio-TV i syfte att förse detta senare massmedium med infor mationsstoff. Men var har de många andra organisationerna och näringslivet tagit vägen? Det är dock 43 procent av hela biståndet som de enskilda insatserna svarar för, varav de kristna och ideella organisationerna bidrar med cirka 200 miljoner kronor. Visserligen är man beredd att låta dessa organisationer, ett femtiotal, använda 300 000 kronor till sin information under vissa villkor. Men vad betyder så litet för så många och vart tar samordningen vägen? Enbart Lutherhjälpen, som nämndes nyss och som har en budget på cirka 30 miljoner kronor, använder 1 miljon kronor på information. Radio och TV har som bekant en enorm genomslagskraft. Trots att informationsmaterialet t.ex. om Biafrakonflikten, som sändes under fjolåret, inte var av särskilt konstruktivt slag, visade det sig, att insamlingsverksamheten till Biafrahjälp i vissa organisationer steg med 50 procent. Rätt använda skulle massmedia kunna påverka folkets referensramar på ett avgörande sätt. Jag har i en motion föreslagit en kontinuerligt återkommande TV kvart med konstruktiv information, bedriven lika ihärdigt som högertrafikupplysningen på sin tid. Bakom denna krävande verksamhet skulle stå en produktionsgrupp med personer från SIDA, missionen, de humanitära organisationerna och näringslivet. Jag är övertygad om att materialet inte skulle tryta och att det skulle bli en samordning trots att det kommer från skilda håll. Som nämnts i dag finns det också ett annat Biafra, nämligen Syd-Sudan och de många problem i Centralafrika som sammanhänger därmed. Vad skulle det inte kunna betyda om TV-strålkastaren finge avslöja det som där sker av krig, förföljelse, mord och nöd samt belysa de problem som sammanhänger med flyktingsituationens politiska bakgrund, motsättningarna mellan raser, religioner och språkgrupper, problemen med de många ungdomarnas utbildning och hur hjälpen finner vägar till lösningar. Till informationsfrågan hör också stimulans av forskning om u-landsproblem, och därvid bör forskningen rimligen förläggas till respektive u-land, d.v.s. intresserade studenter bör skickas ut för att bedriva grundforskning, även målinriktad sådan. Naturligtvis skulle en sådan åtgärd vara ömsesidig, så att det alltså bleve fråga om ett utbyte. En på så sätt bedriven forskning måste ge goda resultat och i likhet med fredskårsarbetet hindra isolering mellan SIDA och fältverksamheten. Det skulle också lägga grunden till ett ytterligt angeläget kulturellt bistånd vid sidan av andra biståndsformer. Ett sådant bistånd skulle uppenbarligen berika givarlandet. Det tarvas också bättre informationskanaler och bättre samverkan mellan SIDA och de olika frivilliga biståndsorganen. Här har som vanligt i ulandsdebatter yttrats uppskattande ord om missionen och detta med all rätt. Många vill gärna stödja missionen mera. Fru Lewén-Eliasson framhöll att reglerna beträffande bistånd från SIDA till organisationerna har liberaliserats och det är sant. Man kan nu även få bidrag till bestridandet av initiala driftkostnader. Fru Lewén-Eliasson sade emellertid också att inga ansökningar behövt avslås av brist på pengar. Enligt min mening måste i detta sammanhang finnas bristande information. Det finns ett antal organisationer som enligt egen uppgift tillsammans investerar ungefär 60 miljoner kronor i helt neutrala projekt, och de flesta av dessa organisationer framhåller, att de mycket väl skulle kunna omsätta mer pengar med den nuvarande administrationsapparaten. Men missionen är alltför hovsam i sina anslagsäskanden, och det är i detta fall beklagligt. Det vore värdefullt om SIDA kunde ta kontakt och upplysa om vilka större möjligheter som finns. Det behövs en bättre kommunikation och samverkan. Vi måste lära oss att missionen är en god samarbetspartner för SIDA, inte bara för sina neutrala projekts skull utan också därför att dess rent evangeliserande arbete gör en kulturell insats som på många sätt bereder väg för statlig neutral insats. Herr talman! Till sist vill jag med några ord kommentera en reservation där jag övergett mina moderata partivänner. Ingen anser väl att 1-procentsgränsen är en helig ko, men enligt min mening innebär den en nödvändig och tvingande målsättning som skall hindra oss att avstå från goda föresatser. Har man känsla av att befinna sig i en katastrofsituation måste man handla skyndsamt, och ett snabbare uppnående av 1-procentsgränsen är ingen »futtighet», som en tidigare talare menade. Det betyder liv och framtid för tusentals människor. Utrikesministern var optimistisk i sitt anförande och det är bra. Han talade om »den gröna explosionen» och om hur nya utexperimenterade utsäden ger mångfaldig skörd men tyvärr bär det mänskliga utsädet i än högre grad mångfaldig frukt. Med tanke på befolkningsexplosionen har vi all anledning att skynda. Det kan inte vara riktigt att världens näst rikaste folk, räknat efter bruttonationalprodukten per capita, skall vänta ända till januari månad 1975 med att nå den uppsatta 1-procentsgränsen. När produktionen ökar med i runt tal 4 procent per år, borde vi ganska snart kunna nöja oss med en ökning på 3 procent i stället. Jag är fullt på det klara med att det privata kapitalutflödet är väsentligt och att det på alla sätt skall stimuleras från statligt håll, men vi har ingen rätt att krypa bakom detta för att nå fram till 1-procentsgränsen. UNCTAD II lät oss visserligen räkna så, men vi förfogar inte över det privata kapitalutflödet och kan inte göra några utfäs telser därom. Det kan vi bara göra beträffande statens pengar. Herr talman! Jag kommer att rösta för reservationen 4 i statsutskottets utlåtande nr 82 och ber även att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 och 11.

Herr talman! Sedan ett par år tillbaka har vi inom vänsterpartiet kommunisterna här i riksdagen motionsledes tagit upp frågan om ekonomiskt stöd till befrielserörelserna i de av den portugisiska kolonialregimen förtryck ta länderna i Afrika.

Det sistnämnda yrkandet har behandlats av utrikesutskottet i dess utlåtande nr 9, medan motionerna i övrigt behandlas i statsutskottets utlåtande nr 82. Om man jämför statsutskottets skrivning i år med tidigare års skrivningar måste man erkänna att inställningen till frågan nu är mycket mera positiv — frågan har alltså, för att använda ett klichéuttryck, fallit framåt. Statsutskottet kan nu i princip tillstyrka ytterligare insatser, men utskottet är mycket noga med att på flera ställen i utlåtandet poängtera att utformningen av svenskt statligt bistånd inte kan tillå tas komma i konflikt med den folkrättsliga regeln om att ingen stat har rätt att ingripa i en annan stats inre angelägenheter. Samtidigt uttalar utskottet att i de fall då FN entydigt tagit ställning mot förtryck av folk, som eftersträvar nationell frihet, torde sådant bistånd inte behöva komma i konflikt med den nämnda folkrättsliga regeln. Det poängteras att detta kan anses vara fallet beträffande de under Portugals överhöghet stående områdena i Afrika. Sedan påpekas i statsutskottets utlåtande att undersökningar pågår rörande de praktiska möjligheterna att bringa humanitärt och utbildningsmässigt bistånd till offren för den kamp som under ledning av PAIGC förs i syfte att befria Portugisiska Guinea från kolonialförtrycket. Till slut kommer utskottet fram till att det trots allt inte vill biträda vårt yrkande om ett anslag på 10 miljoner kronor utan förutsätter att Kungl. Maj:t skall utnyttja de möjligheter som kan uppstå. Men, herr talman, sådana möjligheter finns redan i dag och har funnits länge. Likadant är det beträffande yrkandet om ett anslag på 10 miljoner kronor till FRELIMO. Statsutskottet förutsätter att Kungl. Maj:t prövar möjligheten och lämpligheten av fortsatt stöd till verksamheten vid Mocambique Institute i Tanzania och avstyrker våra motioner. Allt detta förutsättande är givetvis inte något fel. Men i motionsparet I: 404 och II: 465 har vi pekat på att i de områden som behärskas av befrielserörelserna — och dessa områden är inte små — har politiska organ upprättats och betydande insatser gjorts för ekonomiska reformer, för utbildning och för hälsovård. Detta får vi inte glömma bort i sammanhanget. Till allt detta uppbyggnadsarbete behövs pengar och åter pengar. Det anslag vi i dag önskar, sammanlagt 20 miljoner kronor, är en mycket liten summa. Vi anser det vara en minimiinsats från Sveriges sida att dels utveckla stödet till Mocambique Institute och dels anslå dessa 20 miljoner kronor för det oerhörda arbete som befrielserörelserna uträttar, inte minst på det humanitära planet. Herr talman! I dag har utvecklingen i dessa länder i Afrika gått dithän, att det inte hjälper med att bara förutsätta såsom utskottet gör. Det behövs omedelbar handling på många olika områden, och det behövs framför allt pengar. Därför anser vi att utskottet redan nu hade bort tillstyrka vårt motionskrav på dessa 20 miljoner kronor.. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionen 1I:404 och II: 465 i den punkt som avser den av statsutskottet handlagda frågan. Jag kommer sedan till vårt andra yrkande i motionen som behandlas i utrikesutskottets utlåtande nr 9. Här uttalar utskottet med tillfredsställelse att det har blivit majoritet för en resolution i FN som anvisar vägar för att komma till rätta med de problem som den portugisiska politiken skapar. Men man redovisar samtidigt att denna majoritet kunde skapas genom att de afroasiatiska representanterna strök den sanktionsparagraf, som från början fanns i detta förslag, med följd att Sverige och andra stater kunde ansluta sig till resolutionsförslaget. Detta innebär givetvis en betydande försvagning av de tidigare formuleringarna i resolutionsförslaget. Mot bakgrunden av detta förfaringssätt hoppas vi verkligen att det är riktigt som ustkottet säger att resolutionen innebär ett ökat tryck från FN mot Portugal. Vi är inte helt säkra på den saken. Ansträngningarna måste emellertid fortsätta för att få till stånd verkligt effektiva påtryckningar mot Portugal. När det gäller frågan om åtgärder inom EFTA erinrar utskottet om att en medlemsstat enligt EFTA-konventionen har rätt att vidta åtgärder för full följande av förpliktelser enligt FN:s stadga i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Detta är i och för sig ett intressant påpekande. Frågan är om man inte med denna bestämmelse öppnar möjligheten för Sverige att agera på ett mycket hårdare sätt än man hittills gjort inom EFTA för att Portugal skall uppfylla sina förpliktelser enligt FN-stadgan. Ansträngningarna måste också här fortsättas för att vinna anslutning hos de övriga medlemsstaterna för att åstadkomma en effektiv påtryckning mot Portugal. Det räcker inte här, herr talman, med att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen, utan den måste arbeta positivt för att effektiva påtryckningar mot Portugal skall kunna göras även inom EFTA:s ram. Det är detta som vi med vår motion har önskat. Det är detta motionen handlar om och därför yrkar jag också bifall till motionen I:404 och 1I1:465 i den del som behandlas i utrikesutskottets utlåtande nr 9.

Herr talman! I denna långa debatt om det statliga utvecklingsbiståndet är väl det mesta som kan sägas ur principiell och allmän synpunkt redan sagt. Trots detta vill jag ta upp några speciella frågor: två med anledning av några motioner som bl.a. jag står bakom, en med anledning av det särskilda yttrandet till statsutskottets utlåtande nr 82 och slutligen en rörande informationsverksamheten. I motionerna I: 441 och II: 341 har vi — det har också gjorts i två andra motionspar — tagit upp frågan om de statliga garantierna för investeringar i u-länder. Dessa motioner bildar grundvalen för den gemensamma borgerliga reservationen 6 vid statsutskottets utlåtande nr 82. Utöver vad som redan sagts i denna problematik kan kanske ytterligare understrykas, att det av regeringen år 1968 föreslagna investeringsgarantisystemet är så konstruerat, att värdet av detsamma högst avsevärt förminskas. Den väsentligaste nackdelen med systemet består i att det begränsats till att omfatta endast de länder som är s.k. huvudmottagare för det svenska statliga bilaterala utvecklingsbiståndet. Begränsningen innebär ju, att flertalet uländer blir diskriminerade i förhållande till huvudmottagarländerna. Länderbegränsningen är inkonsekvent så till vida att Sverige bl.a. vid UNCTAD II konferensen utfäst sig att motarbeta åtgärder som verkar diskriminerande mot vissa u-länder. Inom det multilaterala svenska biståndet ges stöd till även andra u-länder än de som ingår bland de s.k. huvudmottagarländerna. Det svenska systemet har väl närmast införts i avvaktan på ett multinationellt system. Ett kommande dylikt torde ej bli länderbegränsat, naturligtvis med undantag för den modifikation som kan föranledas av krig och liknande omständigheter. Detta utgör väl ytterligare ett skäl för att det svenska systemets länderbegränsning borde avskaffas. Om begreppet huvudmottagarland rör sig också motionerna I: 440 och II: 502. Bakgrunden till dem är att riksdagen har beslutat, att det svenska statliga bilaterala utvecklingsbiståndet skall vara länderkoncentrerat. För budgetåret 1969/70 beräknas drygt hälften av anslaget för SIDA:s fältverksamhet åtgå för att bestrida kostnader för insatser i Etiopien, Indien, Kenya, Pakistan, Tanzania och Tunisien. Resten av anslaget fördelas på ett antal olika program som stöder ett flertal länders utveckling. De motioner jag nyss nämnde utmynnar i en begäran att riksdagen måtte besluta, att Algeriet skall vara ett av de s.k. huvudmottagarländerna för vårt statliga utvecklingsbistånd. Utskottet har inte varit sinnat att dela denna mening men förespråkar dock att ytterligare något eller några länder skall kunna bli föremål för Kungl. Maj:ts prövning i riktning mot större svenskt engagemang. Jag måste i anslutning därtill uttrycka den förhoppningen att Algeriet inte blir bortglömt. Jag vet att åtskilliga i denna kammare har samma åsikt. Algeriet synes vara väl lämpat att inrangeras bland huvudmottagarna för svenskt utvecklingsbistånd. Sverige har sedan länge väl etablerade förbindelser med landet, såsom en riksdagsdelegation kunde konstatera vid ett besök på ort och ställe hösten 1968. Det gäller såväl den svenska utrikesförvaltningen, inklusive SIDA, som svenskt näringsliv. Därutöver har svenskar på senare tid kommit att i allt större utsträckning företa resor till Algeriet, vilket kan förutses medföra att allmänhetens intresse för landet starkt ökar. Som ytterligare ett skäl kan kanske anföras, att det offentliga resurstillflödet till Algeriet från andra länder under perioden 1963—1966 kraftigt minskat. I det särskilda yttrande som är fogat till statsutskottets utlåtande understryks angelägenheten av att missionen och andra enskilda organisationer ges ökade möjligheter att arbeta med ren biståndsverksamhet. Reglerna för bidrag till exempelvis missionen torde dock, som jag ser det, behöva befrias från den restriktivitet som nu synes vidlåda dem. SIDA lär svara att missionen får vad den begär, och det är måhända riktigt. Men vad tjänar det till att begära, då man är medveten om mycket hård restriktivitet? Att man på ett effektivt och ändamålsenligt sätt skulle kunna nyttiggöra betydligt mer medel än man nu gör är jag helt övertygad om, och den övertygelsen har jag grundat på inte minst självsyn. För endast två månader sedan konfronterades jag med de behov som föreligger i bl.a. Malaysia och Sydindien.

Bidragsgivning till enskilda organisationers informationsverksamhet startar under budgetåret 1969/ 70. Ansökningar om bidrag till sådan u-landsinformation har för övrigt redan kommit in till SIDA. Av stor betydelse är därvid — och det bör understrykas — att dessa bidrag ges till rätta organisationer, som når långt ut till allmänheten, som har många opinionsbildare och som kan engagera kanske inte minst ungdomen. Jag har mig bekant, att lärarorganisationerna är intresserade av de möjligheter till informationsstöd som erbjuds. Så förefaller det t.ex., som om det stora lärarsammandrag — den årliga s.k. skolveckan, som bl.a. Lärarnas riksförbund, landets ämneslärarföreningar och SECO svarar för, skulle kunna vara ett lämpligt forum för även u-landsinformation. Där kommer bl.a. att belysas frågeställningar av typen »Kan det svenska undervisningsväsendet bidra till en utveckling av undervisningen i u-länderna» och »Hur kan undervisningen om u-länderna i Sverige göras så ändamålsenlig och korrekt som möjligt». Utställningar om u-landsproblematik går därutöver naturligt in i bilden. UNESCO och Europarådet är — det kan påpekas — redan engagerade i skolveckan.

Herr talman! Med intresse har jag lyssnat på de olika inläggen i dagens ulandsdebatt. Talarlistans längd har vittnat om det stora intresse som u-landsfrågorna röner i den politiska debatten. Detta är i och för sig inte så märkligt om man betänker den utveckling som sker i samhället. Avståndet länder emellan krymper alltmer. En händelse som inträffar exempelvis i Afrika kan via massmedia efter endast en stund nå vårt land.

Vi kan inte stå oengagerade inför vad som händer och sker ute i världen. Jag har därför, herr talman, stora sympatier för den ungdom som gör gällande att vårt engagemang i uländerna är alltför ringa. Jag ger dem rätt i att den svenska insatsen, trots att den beskriver en uppåtgående kurva, fortfarande är för låg i jämförelse med andra industriländers. Med en nationalinkomst av 2 140 dollar per person kommer Sverige på andra plats bland världens rikaste länder. Som biståndsgivare har vi däremot en mycket låg placering — plats nr 12 om endast det offentliga biståndet räknas och plats nr 13 om vi räknar in även de privata kapitalströmmarna. Det är denna bakgrund och u-ländernas ökade behov av hjälp som motiverar en ökning av det svenska biståndet. När regeringen förra året lade fram en plan för u-hjälpsanslagens höjning upp till det utlovade 1-procents målet hälsades detta med tillfredsställelse. Enligt denna plan som antagits av riksdagen skulle 1-procentsmålet uppnås budgetåret 1974/75. Inom centern och folkpartiet hade vi önskat att målet skulle uppnås senast budgetåret 1972/ 73. Även om jag inser det önskvärda i att 1-procentsmålet uppnås så snart som möjligt, kan jag ändå inte bortse från att det väsentliga i vårt u-landsengagemang är att hjälpen blir så effektiv och verkningsfull som möjligt, att det blir en hjälp icke bara för stunden utan en hjälp till självhjälp. Låt mig ta några exempel.

Det är naturligtvis bättre att ge en bonde möjligheter att bruka sin jord, så att jorden ger skördar för hans bärgning. Det gäller att se till att de resurser vi ställer till förfogande används på ett riktigt och förnuftigt sätt. Det skall vara vår målsättning. Jag vill gärna vara så generös att jag säger, att det må vara hänt att vi gör vissa investeringar som är mindre lyckade. Vi må komma ihåg att förhållandena i u-länderna avviker mycket från våra egna, vilket gör att våra erfarenheter inte alltid kan tillämpas i ett u-land. Även om man kan tolerera vissa misstag måste målsättningen ändock vara att vår biståndsverksamhet skall anpassas efter de lokala förhållandena i respektive land. Vid ett besök i Etiopien i höstas kunde jag konstatera att uhjälpsarbetet inte bara är en fråga om ekonomiska resurser och fördelning av dessa utan framför allt innebär ett personligt engagemang. Det behövs flera människor som är villiga att ställa sig till förfogande exempelvis som lärare, läkare, sköterskor, tekniker etc. Det är också önskvärt med en större satsning på effektiv utbildning av dem som skall ta tjänst i u-länderna. Tyvärr är det väl ofta svårt att få just de människor som behövs i de olika projekten att engagera sig och ta utlandstjänst. Här skulle det vara önskvärt med ett större engagemang. Är vi som bor i välståndets Sverige beredda att avstå något av vårt överflöd till förmån för de fattiga ländernas folk? Skulle vi kunna tänka oss att slå av något på utvecklingstakten inom vår hälsooch sjukvård? Etiopien med sina cirka 24 miljoner människor har enligt uppgift endast 325 läkare, d.v.s. en läkare på cirka 70 000 invånare. I vårt land — om jag inte är alldeles fel underrättad — har vi en läkare på cirka 850 invånare. Bristen på läkare i Etiopien är alltså skriande. Skulle vi kunna tänka oss att avstå ett hundratal läkare, om dessa vore villiga att ta tjänst i Etiopien? Tyvärr är jag inte säker på att ett sådant förslag skulle vinna gillande av hela svenska folket. Även om u-landsfrågorna mer och mer kommit att engagera de enskilda medborgarna har ändock inte känslan för vårt ansvar gentemot de fattiga ländernas folk vunnit allmänt gehör hos de enskilda medborgarna.

Jag är medveten om att det till »syvende og sidst» är frågan om en avvägning av våra ekonomiska och personella resurser. Hur mycket av dessa skall vi ställa till u-ländernas förfogande? Hänsyn måste också tagas till att det inom vårt land finns eftersatta grupper. Dessa får icke utgöra ett motiv för att minska våra insatser när det gäller att bistå och hjälpa u-ländernas folk. Vi bör känna samma ansvar för att åstadkomma utjämning mellan fattiga och rika inom Sverige som för att eftersträva ökad jämlikhet mellan oss och den fattiga delen av världen. Därmed vill jag också ha sagt, att ökade svenska insatser i u-länderna inte får gå ut över de sämst ställda medborgarna. Med en aktiv reformpolitik är det inte heller nödvändigt. Det utrymme som vi använder för u-hjälpsanslagen måste självfallet tas från konsumtionen, och helt naturligt är det fördelningspolitikens uppgift att se till att den som har den största konsumtionsförmågan får avstå den största delen. Herr talman! Vi kan inte vare sig som nation eller som enskilda medborgare undandra oss vårt ansvar gentemot de fattiga ländernas folk. Det är helt enkelt vår plikt och skyldighet att söka bistå och hjälpa dessa u-länders folk till en meningsfullare och människovärdigare tillvaro.

Herr talman! Behovet av solidariskt materiellt stöd är utomordentligt stort både i Nordvietnam och i FNL-områdena i Sydvietnam.

Det tycks finnas ganska gott om cyklar och en hel del transistorapparater, men böcker av alla slag, papper, pennor, grammofoner, klockor och kameror är det mycket ont om, och andra konsumtionsvaror är så gott som helt obefintliga. Kläder är det också brist på.» Utskottet framhåller att det finns beredvillighet och beredskap både för insatser i nuvarande läge och för omfat tande biståndsinsatser för återuppbyggnad efter krigets slut. Jag vill inte bestrida den saken, men jag kan ändå inte se detta förhållande som ett argument mot en starkare svensk solidaritetshandling nu. Den svenska regeringens erkännande av Demokratiska republiken Vietnam har i vårt land liksom i Vietnam och i andra länder uppfattats som en solidaritetshandling. Att detta följs upp av humanitär hjälp via Röda korset och med planerade biståndsinsatser genom nordiskt samarbete efter krigets slut har vi inte något att invända mot. De förslag vi ställt tidigare år och som vi upprepar i årets motion syftar till omedelbara insatser, eftersom vi anser att det framför allt är nu som det vietnamesiska folket behöver solidariskt stöd. Utrikesministern uppehöll sig tidigare i dag i sitt anförande vid denna sida av frågan om hjälpen till Vietnam. Jag kan dela utrikesministerns uppfattning om mittenpartiernas nyvaknade intresse för de här frågorna men måste i det sammanhanget förstås ställa frågan, varför socialdemokraterna under flera år och med skiftande motiveringar har sagt nej till våra förslag om direkt stöd till Vietnam. Däremot ifrågasätter jag starkt hållbarheten i resonemanget om svårigheterna att finna användning för redan anvisade anslag. Om nu vietnameserna har sagt sig inte vara i behov av Sveriges 10 miljoner till konstgödsel, förstår jag inte varför inte de pengarna kan användas på annat sätt. Måste hjälpen nödvändigtvis ges i form av svenska varor? Kan den inte ges i form av valuta? Kan vi inte låta vietnameserna själva avgöra hur och till vad medlen skall användas? Det vore ju ett sätt att visa att vi inte skall uppträda som förmyndare, såsom utrikesministern sade i slutet av sitt anförande, och det skulle kanske också tillmötesgå den av herr Ericson i Örebro åberopade starka opinionen, som otåligt vill se praktiska resultat av allt tal om hjälp till Vietnam.

Vad beträffar den diskussion som har förts i dag om huruvida hjälpen skall lämnas inom SIDA:s ram eller utanför den delar jag herr Ericsons i Örebro mening, att detta inte är det väsentliga, utan att det väsentliga är att hjälpinsatserna görs så snart som möjligt. Våra förslag i de i dag diskuterade avseendena innebär en ökning med 120 miljoner kronor av utgifterna för utvecklingsbistånd, även om vi vill framhålla att hjälpen till Vietnam inte helt kan jämföras med utvecklingsbistånd i vanlig mening. Här gäller det ju hjälp till ett land i en krigssituation och till ett kommande återuppbyggnadsarbete i ett krigshärjat land. Solidariteten kan ges många uttrycksformer. Som ett par av de viktigaste har vi i vår motion angivit solidaritet på det politiska och kulturella området. Sedan diplomatiska förbindelser nu har upprättats bör det vara lättare att utveckla goda och allsidiga förbindelser mellan vårt folk och folket i Vietnam. På samma sätt som man nu kartlagt återuppbyggnadsbehoven i «Vietnam borde också en undersökning göras av möjligheterna att utveckla våra förbindelser på alla områden — inom näringsliv, vetenskap, kultur, folkrörelser o.s.v. — med både Demokratiska republiken Vietnam och Sydvietnams nationella befrielsefront. Den för ett par dagar sedan avslutade vietnamkonferensen här i Stockholm sysslade naturligt också med frågor som berörde solidariteten på olika områden med Vietnams folk och biståndsverksamheten över huvud taget. I en särskild resolution betonas behovet av medicinsk och materiell hjälp till Vietnam och i synnerhet till FNL:s område, där kriget intensifierats sedan november 1968. Behovet av hjälp till återuppbyggnad framhålls också. En slutsats är dock att det fortfarande är brännande angeläget att öka de omedelbara hjälpinsatserna. Med hänsyn till det vill jag, herr talman, yrka bifall till det i vår motion nr 118 i denna kammare framförda förslaget om 50 miljoner till vardera Sydvietnams nationella befrielsefront och Demokratiska republiken Vietnam för materiellt stöd i olika former.

Herr talman! Det är med en viss självövervinnelse som jag går upp i talarstolen. Jag är dock själv så starkt engagerad i denna fråga, att jag ändå vill anföra några synpunkter i debatten. Jag skall något granska vad några av de föregående talarna har sagt. Vi har varit inne på de privata investeringarna och investeringsgarantierna, och framför allt talare från moderata samlingspartiet har sagt att detta är ett utomordentligt bra sätt att lämna en effektiv u-hjälp. Jag tror inte att det kan påstås, att man ifrån ledande socialdemokratiskt håll har förnekat, att de privata investeringarna kan ha och har sin betydelse. Men det hindrar inte att man har anledning att allvarligt fundera över om de i alla avsenden slår rätt. Jag har funnit ett vittnesbörd i denna fråga, som jag skall läsa in i kammarens protokoll — andra har ju läst innantill här, varför jag väl också kan få göra det. Det är ett uttalande av president Kaunda från Zambia vid kyrkornas världsråd i Uppsala i som ras. Ingen kan ju säga att han inte är vittnesgill. Han säger följande: »Den fjärde vägen för kapitalflykt till i-länderna» — alltså kapitalflykt från u-länderna till i-länderna — »återfinns inom de privata investeringarna. För att utländskt investeringskapital skall kunna flöda in i landet får vi rådet att lätta på vår valutakontroll och andra restriktioner. Så tillåts utländskt kapital att flöda. Utländska företag kommer under tiden in i landet, ofta med nästan tomma händer. Med de små summor de medför engagerar de sig i lönsamma affärer, beroende huvudsakligen av belopp som ställs till förfogande av utländska banker. Allt under det att de lever av våra magra resurser förmår de göra vinster för att betala tillbaka dessa belopp. Medan de drar fördel av vår milda valutakontroll, skickar de resten av sin förtjänst till de industriländer, varifrån de kommit — och lämnar oss fattigare. Dessa utländska företag hjälper inte särskilt mycket upp situationen genom sin brist på utbildningsprogram för lokalbefolkningen. Så söker man utländsk arbetskraft, som ökar industrialiseringskostnaderna för ett u-land. Den politik flertalet utländska företag, om än inte alla, bedriver tycks klart gå ut på ett minimum av återinvestering, om över huvud taget någon. Eljest är vi» — vi skall höra vad han säger här — »för de flesta utländska företag intet annat än en fiskdamm, i vilken det lilla kapital de för in bara är betet på kroken. — — — Denna typ av kapitalism tjänar inte att minska klyftan mellan rika och fattiga länder. Den är en av krafterna bakom de nu växande olikheterna.» Jag tror att det tål att tänka på vad president Kaunda har sagt här. Vi vet att det inte så mycket gäller svenskt kapital, men det kunde gälla svenskt kapital. Det är framför allt i Sydamerika vi har stora privata investeringar, och där finns det också stora amerikanska investeringar. Vi vet att pengarna i stor utsträckning går tillbaka och att kapitalet — för USA:s del — i själva verket söker sig från Sydamerika till Nordamerika och inte tvärtom. Det är sådana omständigheter som är bakgrunden, tror jag mig kunna säga, till att vi inom socialdemokratin är ganska fundersamma i fråga om huruvida denna väg är så lämplig. I varje fall måste man syna investeringarna noga, innan man ger sig in på garantier för företagen. Jag tyckte herr Antonssons anförande var bra. Han nämnde bland annat att u-länderna måste få avsättning för sina varor. Ja, det är ju ganska viktigt. Men vi vet ju att de varor som u-länderna producerar till stor del är jordbruksvaror. Det är t.ex. socker. Jag tycker mig ha hört andra tongångar från centerpartiets sida vad beträffar lantbruksprodukterna här hemma. Herr Nilsson i Bästekille talade i sitt anförande om textilindustrin, och för någon vecka sedan hade vi en debatt härom. Vi får alltså vara beredda att ta sådana konsekvenser, ty annars blir talet om att vi skall öppna våra gränser för uländernas produkter ingenting annat än löst prat. Det fordras någonting av oss, vi skall inte inbilla oss någonting annat, och det krävs också något av centerpartiet. Jag lyssnade också på herr Ahlmark, och det vore ju fel att säga att han inte är intresserad av u-hjälpen. De flesta här i kammaren är positivt inställda, och herr Ahlmark är nog en av de mera intresserade. Men är det inte något som inte stämmer, herr Ahlmark? Varför kritiserar man socialdemokratin hårdast om man, som herr Ahlmark sade, vill ha jämlikhet inte bara i uländerna utan också här hemma? Jämlikhetsfrågorna togs som bekant upp i valrörelsen, och folkpartister säger ju själva att partiet förlorade det valet på grund av att u-hjälpsfrågan i så hög grad fick komma i förgrunden. Jag tror knappast att detta var orsaken, ty de grupper, som i varje fall i stor utsträckning traditionellt stött folkpartiet förstod nog det där språket och skulle säkert också ha slutit upp bakom partiet om det bara gällt u-hjälpsfrågan. I stället tror jag man kan tala om en ekvation som inte riktigt stämde, eftersom man inte gärna kan tala om större finansiella engagemang utan att också framhålla att det kostar något. Jag tror att människorna inte riktigt kunde få detta att gå ihop. Vill man arbeta för jämlikhet här liksom i u-länderna skall man nog inte, herr Ahlmark, framför allt bekämpa socialdemokratin, utan man bör nog vända sig åt annat håll — till andra som folkpartiet var berett att bilda regering tillsammans med efter en eventuell valseger. Som väl var blev det ingen sådan. Många, även herr Ahlmark, har uttryckt farhågor för att höjningarna inte skall kunna ske i den takt som vi i olika sammanhang angett. Målsättningen 1974 73.

Jag vill gärna understryka att riksdagen har beslutat att det rör sig om ett minimiprogram och att om budgeten så tillåter — och det verkar ju som om den gjorde det ibland — insatserna skall kunna ökas. Utskottet understryker detta även i år och håller i stort sett med motionärerna samt föreslår att önskemålet ges Kungl. Maj:t till känna. Om jag inte fattat utrikesministern fel underströk även han detta ställe i utskottets skrivning. Jag anser att det skulle vara fatalt om vi i mitten på 1970-talet upptäckte att vi inte orkade upp till det som vi sagt skulle vara ett minimiprogram. Motionärerna menar att en sådan situation inte får uppstå. Det uppsatta målet är ju också ett etappmål, och situationen ute i världen är sådan att vi måste fortsätta på den inslagna vägen. Sedan vill jag också säga några ord om frivilligorganisationerna, och där kan jag nästan helt instämma i vad herr Ericson i Örebro sade för några timmar sedan, nämligen att vi mer än hittills borde anlita dessa organisationer som kanaler ut till folket. Det skulle kunna betyda — vilket jag tidigare har framhållit i en liknande debatt — en del för demokratins framväxt i uländerna.

Det vore mycket värdefullt. Herr Ericson i Örebro tillade emellertid att inte alla organisationer här hemma har en motsvarande sammanslutning i u-länderna, och det är den saken som gör det så svårt. Men vi har missionen, och om den kan klara uppgifterna i högre grad än hittills, så bör den få större bidrag. Detsamma gäller också för kooperationen, framför allt för konsumentkooperationen i vissa av de u-länder där vi nu arbetar. Jag tänker då på Zambia och, framför allt, på Tanzania där jag har sett konsumentkooperationen arbeta under ganska goda förhållanden ur u-ländernas synpunkt. Kooperationen satsar ju också en del där, och jag tror att den kan vara ett alternativ till de privata företag som på många håll i u-länderna tar ut mycket stora vinster. Likaså kan folkbildningsorganisationerna och fack föreningsrörelsen göra goda insatser. Det är två områden där det på många håll i världen är ganska dåligt beställt med ett riktigt och fullödigt organisationsliv. Jag vill också slå ytterligare ett slag för de värnpliktigas s.k. alternativtjänst. Vi har här i landet ungdomar som i stället för värnplikt gärna vill göra en positiv stötinsats i u-landstjänst.

Jag skall emellertid inte nu göra någon längre utvikning i den frågan, ty vi har inte tid till det, och den rymmer också för många problem för det. Jag vill bara kraftigt understryka att alternativtjänsten inte skall vara något slags lättare tjänst. Det måste stå alldeles klart att dessa ungdomar i själva verket får göra något mer än andra värnpliktiga. Jag hoppas att man så småningom i strävandena att få till stånd en alternativtjänst skall nå ett resultat som kan tillfredsställa såväl u-länderna, som ju är första part — om de inte begär att få utnyttja dessa ungdomar är det hela naturligtvis inte mycket att satsa på — som ungdomen och naturligtvis också militären. Herr talman! Jag vill vidare varna för att vi biter oss fast i ett bilateralt u-landsbistånd. Det ligger mycket nära till hands för oss att bygga ut denna del av vårt biståndsprogram därför att den ligger oss närmast. Men vi får aldrig glömma att vi i vårt land traditionellt har satsat på FN och att det är den organisation som ger oss den största chansen att överleva. FN är en organisation som vi bör stödja, och det är kanske också den organisation som bäst kan klara u-hjälpen i stort. Jag vill alltså, bildligt talat, inte vara med om att placera ut svenska flaggor här och var i världen, utan huvudsaken är att vårt bistånd kommer människorna i uländerna till godo. Herr talman! Jag inledde mitt anförande med ett citat av president Kaunda. Jag skall också sluta med några ord av honom, som vi alla kan anamma utan att det skall behöva föranleda någon inbördes polemik. Han uttryckte sig i Uppsala på följande sätt: Om vi inte alla vidtar praktiska och effektiva åtgärder för att avlägsna de svårigheter, inför vilka rika och fattiga länder står, kommer livet för huvudparten av mänskligheten också i fortsättningen att vara outhärdligt, och fred och trygghet kommer aldrig att säkerställas. Detta är till sist en moralisk fråga.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv ställde en fråga till mig. Han undrade varför vi liberaler har kritiserat socialdemokratin så hårt i u-landsfrågan. Ja, vi har svarat hundratals gånger på den frågan under de senaste åren. Vi kritiserar er ganska bestämt av främst följande tre skäl: För det första därför att socialdemokratin har makten och majoriteten och alltså är ansvarig för en alltför långsam ökning av u-landshjälpen. För det andra därför att socialdemokratin, tillsammans med högern, år efter år har röstat ned våra förslag om en ökning av u-landshjälpen. Och för det tredje därför att socialdemokratin i den senaste valrörelsen försökte spela ut våra krav på en ökad u-hjälp mot behoven här hemma. Man skapade därigenom en klyfta mellan reformviljan inom Sverige och kraven på ökad internationell solidaritet. Därför, herr Svensson i Kungälv, har vi kritiserat socialdemokratin. Och därför är det nödvändigt att de libera la krafterna fortsätter att driva på för ökat stöd åt de fattiga folken.

Herr talman! I och för sig kan jag förstå, herr Ahlmark, att ni kritiserar regeringspartiet. Det är inget fel i det, och det är inget fel i att vara pådrivande — det kan vara en positiv faktor. Men varför gör ett parti, som talar om jämlikhet här hemma och i u-länderna, sina kraftigaste attacker mot socialdemokratin, som arbetar för samma saker? Meningen var ju att ni skulle bilda regering tillsammans med vissa andra partier, och det är möjligt att herr Ahlmark tycker att de — t.ex. moderata samlingspartiet — är radikalare än det socialdemokratiska partiet. Till herr Antonsson vill jag säga, att det kan vara riktigt att det inte gäller samma produkter härvidlag. Men vi har en produkt som varit mycket aktuell under senare år, och det är sockret. Vi har blivit tvungna att upprätta ett inhemskt sockeravtal, som kostar oss ganska mycket, för att klara situationen för våra egna betodlare. Följden blir naturligtvis att vi inte importerar det billigare socker som vi skulle kunna få, och det är självklart att vi därmed stäcker vissa länders exportmöjligheter. — Detta är allvarliga saker, och vi måste vara beredda att ta konsekvenserna; annars blir våra åtgärder till betydande del slag i luften. Herr Nilsson i Bästekille sade — och flera andra har anfört samma synpunkter — att det pågår en förbättring när det gäller livsmedelsproduktionen ute i världen. Vi har ju för vår del hävdat att det man egentligen behöver göra är att försöka hjälpa till med denna produktion i u-länderna — det gäller vatten, det gäller konstgödsel, det gäller förmågan att sköta jorden. Vi tror att vi använder pengarna bättre om vi gör på det sättet än om vi producerar mycket dyra livsmedel här hemma och försöker lämna hjälp på det viset.

Herr talman! I det här inlägget medgav herr Svensson i Kungälv att det är fullt naturligt att vi kritiserar den socialdemokratiska hållningen till u-landshjälpen. Det håller jag honom räkning för. Han förstår alltså varför vi är kritiska och varför vi vill driva på den hittills alltför långsamma stegringstakten; Däremot undrar herr Svensson varför vi kritiserar ett parti — han syftade på socialdemokratin — som arbetar för jämlikhet här hemma. Ja, det är faktiskt så att vi i folkpartiet tar ställning till de förslag som läggs fram och bedömer dem efter brister och förtjänster. Vi kritiserar de dåliga förslagen och vi berömmer och stöder de goda förslagen. i Sverige är vi överens med socialdemokraterna och kommer att arbeta gemensamt med dem för saken. Men om socialdemokraterna genom en alltför långsam ökning av u-landshjälpen alltför litet bidrar till jämlikhet i den tredje världen, så kommer vi att fortsätta att kritisera detta.

Herr talman! Vi har väl alla med stort intresse följt denna debatt. För min del har intresset blandats med en viss förvåning över en del ganska optimistiska tongångar, som — jag kan inte neka till detta — på mig verkat rent av en smula skrämmande. Man har t.ex. hänvisat till nya utsädessorter som skulle ha framställts på experimentell väg och börjat begagnas. Dessa skulle radikalt kunna omskapa, förbättra och öka produktionen av livsmedel i u-länderna. Man har därför ansett sig ha anledning till att hysa tillförsikt, och man har också här givit uttryck för en sådan tillförsikt. Men, herr talman, befolkningsexplo sionen är dock ett faktum. Den rullar bara vidare, även om livsmedelsproduktionen skulle öka ganska betydligt. Detta kanske sker bl.a. just därför att man har gjort dessa framsteg, de är kanhända en av förklaringarna till att folkökningen fortsätter. Varje sekund föds två nya människor, d. v. s. 170 000 per dag. 30 000 barn dör varje dag av svält och sjukdom. Det blir alltså ett stort överskott. Snart är vi 4 miljarder invånare på jorden, och man har räknat med att vi inom 20 år är uppe i approximativt 5 miljarder människor. Som det redan förut erinrats om har mittenpartierna påyrkat, att en parlamentarisk beredning skulle tillsättas för att göra en översyn av biståndspolitikens allmänna målsättning. Vår u-hjälp måste motsvara kravet på social och ekonomisk utjämning liksom på önskad ekonomisk tillväxt i u-länderna.

Det är, herr talman, två speciella skäl jag vill anföra för en sådan berednings tillsättande. Det ena är regeringens skrivelse till generalsekreterare U. Thant om inrättande av ett mondialt topporgan för uhjälp med bl.a. uppgiften att samordna alla internationella, regionala och nationella biståndsplaner till en global utvecklingsinsats. Skall denna tanke ha någon som helst utsikt att slå igenom, måste vi dock kunna ge verkligt konstruktiva uppslag till hur u-hjälpen — i första hand vår egen — skall nå största möjliga effekt. Detta kan knappast åstadkommas annat än genom förtroendefulla, skapande, öppna och ordnade kontakter mellan alla intresserade och kompetenta parter och en därigenom möjliggjord översyn av u-hjälpspolitiken inom en parlamentarisk berednings ram. Det sägs i skrivelsen till generalsekreterare Thant att ett mindre antal realistiskt utformade delmål bör formuleras för t.ex. familjeplanering, livsmedelsförsörjning och undervisning; jag tänker då framför allt på behovet av att avlägsna analfabetismen. Här måste all kraft, fantasi och uppslagsrikedom vi såsom enskild nation kan vara mäktiga kanaliseras och samlas upp i ett nationellt beredningsorgan med bred förankring i folket och därifrån föras vidare till ett eventuellt blivande internationellt samordningsorgan. Först genom konkreta förslag och utformade delmål kan en opinionsmässig uppföljning av Sveriges hänvändelse till FN:s generalsekreterare komma till stånd och passera förbi den rena förhoppningens stadium. Det förhåller sig ju nämligen så, herr talman, att de stora i-länderna inte utan vidare är beredda att samordna sin uhjälp med andra länders. Man måste kunna med övertygande kraft visa hur det går till att samordna och att det är riktigt och effektivt att så göra. De västliga i-länderna stod år 1967 för en resursöverföring på 6,2 miljarder dollar i bilateral hjälp men för endast 0,76 miljarder dollar i multilateral hjälp. Det är alltså en mycket splittrad insats som görs av de större länderna, och bakom detta ligger uppenbarligen politiska motiv. Skall vi kunna få bort de motiven och få till stånd en global samordning vill det verkligen till att vi har konstruktiva och slagkraftiga idéer att tillhandahålla. Detta gäller alltså behovet av att få fram konkreta förslag till insatser ge nom en internationellt mer samordnad u-hjälp. En gemensam, samrådande aktivitet i form av en parlamentarisk beredning är då säkerligen det bästa förslagsorganet.

Det gäller en strategi för 20 år framåt i tiden. En beredskap skulle här behövas i form av översyn av och vidsträckt kontakt kring u-landspolitiken. Om vi skall kunna koppla samman våra planer med dem som har en mer global syftning, är det angeläget att vårt land tillsätter ett parlamentariskt beredningsorgan för bl.a. sådan samordning. Herr talman! Jag skall be att också få säga några ord om de frivilliga organisationernas insatser i u-landshjälpen. Vi gläder oss alla åt att SIDA:s attityd till de frivilliga organisationerna på senare tid har undergått en positiv förändring. Man har börjat stödja dessa organisationer med bidrag — flera talare har varit inne på det — och man ger nu bidrag inte bara till investeringskostnader utan även till driftkostnader. Men man gör det alltjämt en smula reserverat. Vi bör, sade herr Svensson i Kungälv, medvetet använda de frivilliga rörelserna för u-landsinsatser, och han anförde en rad goda skäl härför. Det dröjde dock ganska länge innan man verkligen började pröva olika former av stöd till frivilliga rörelsers ulandshjälp. Redan för flera år sedan förelåg ett omfattande förslag — jag tror att det lades fram 1965. Jag vet att man som motiv för att inte ta upp förslaget angav att man först ville pröva den statliga fredskårsverksamheten under två år. Men nu när SIDA har släppt sin reserverade inställning förefaller det som om en viss återhållsamhet likväl alltjämt finns kvar. SIDA låter sig t.ex. inte representeras i samarbetsorganet mellan frivilligrörelser för ulandshjälp, Regional Conference on International Voluntary Service, som samarbetar intimt om frivilligarbetet i u-länderna med bl.a. Europarådet, FAO och EEC. Det håller seminarier syftande till mycket inträngande bearbetning av ulandsproblematiken. Det har hållits ett tredje seminarium och ett fjärde förbereds till 1970, även nu under medverkan av Europarådet. Vid det tredje seminariet, som hölls i höstas, hade man till ämne samarbetet om u-landsbistånd mellan kooperationen, fackföreningsrörelsen och den enskilda företagsamheten bl.a. för att i u-länder med de frivilliga organisationernas hjälp skapa vad man kallat sociala infrastrukturer, d. v. s. folkliga organ och föreningar av det slag som är så typiska för demokratierna och inte minst för den svenska demokratin.

Men här finns en rad förbehåll, som jag pekat på i motionen II: 76. Beklagligt nog har utskottet avstyrkt motionen.

De som undertecknat detta särskilda yttrande — det är företrädare för oppositionspartierna i utskottet med herr Ottosson i spetsen — förutsätter »att SIDA väl tillvaratar möjligheterna att i ökad utsträckning ställa medel till förfogande för de enskilda organisationernas biståndsverksamhet»>. Jag ansluter mig till detta yttrande. Det finns sålunda begränsningar i den PM, som nu ger nya möjligheter att lämna stöd till u-hjälp genom frivilligorganisationerna, «begränsningar som jag tycker borde snabbt kunna avlägsnas. Enligt min mening är det angeläget att frivilligtjänst i u-länderna i enskilda organisationers regi såsom en viktig fredsfrämjande funktion så mycket som möjligt stimuleras genom generösa principer för statsbidragsgivningen. Det är värt uppskattning att SIDA nu medger statsbidrag till sådan tjänst. Samtidigt måste dock med beklagande konstateras att de meddelade reglerna för det statliga stödet alltså fått en relativt restriktiv utformning. Herr talman! Jag ber att få instämma i herr Ullstens yrkanden.